Herr talman! Låt mig först säga några ord beträffande Norge och Danmark samt om Nordens utrikesoch säkerhetspolitik, som utrikesministern tidigare berörde. Utrikesministern säger att han vid flera tillfällen givit uttryck åt sin uppfattning om de olika metoderna att vinna en lösning av de problem som de nordiska länderna står inför: Den svenska formen av neutralitetspolitik har varit bra liksom även den finska. Det har även varit bra i fråga om Norge Det är möjligt att utrikesministern tidigare har sagt så, men det har i så fall gått mig spårlöst förbi. Nu har vi alla fått belägg för vad som är regeringens mening. Detta är ingen polemik. Jag hälsar regeringsdeklarationen med stor tillfredsställelse, därför att jag tror att den är riktig och att det finns anledning att fastslå denna mening på ett sätt som blir uppmärksammat av det svenska folket. Utrikesministern var enligt min uppfattning inte lika lycklig när han skulle polemisera mot mig om hurdana förhållandena egentligen var i Nordvietnam och inom FNL. Han sade att jag hade instämt med Robert Kennedy i att Saigon inte hade folkets stöd. Han sade att jag själv uttalat att den nordvietnamesiska regeringen och FNL inte hade någon majoritet bakom sig. I själva verket var detta i båda fallen Robert Kennedys uppfattning som jag återgav. Det är alldeles tydligt att det finns en bredare uppslutning bakom FNL än vad som finns bakom Saigonjuntorna. Det är just av den anledningen som jag sedan flera år tillbaka — alideles oberoende av vad Robert Kennedy nu eller tidigare sagt eller skrivit — pekat på att möjligheten till en lösning måste ligga i en kontakt mellan amerikanerna och FNL. Jag tycker inte att utrikesministerns argumentationskonst på den punkten var fair på något vis.

Vad är detta för prat? Jag har för det första hållit ett anförande som innehållit två väsentliga avsnitt just för att betona att den fria opinionsbildningen här icke skulle låta sig påverka av några amerikanska reaktioner. Det har jag sagt även tidigare i denna församling. För det andra har jag sagt att regeringen inte kunde iakttaga någon åsiktsneutralitet.

Jag tror inte det är oviktigt att en sådan deklaration nu gjordes, och jag hälsar den med tillfredsställelse. Vad jag gjorde skillnad mellan var å ena sidan de opinionsmässiga metoder som framträder vid FNL-manifestationer, demonstrationer, i pressen och från organisationers sida och å andra sidan de former och metoder som regeringen lämpligen bör välja för att ge uttryck för sin mening. Där finns det en distinktion, sade jag, som regeringen inte tillfredsställande har iakttagit. Om jag inte har fattat utrikesministern fel tidigare måste även regeringen betrakta det som en olycka — för att använda ett försiktigt ord — att den demonstration i vilken en av dess medlemmar deltog fick ett sådant förlopp och att en officiell representant för ett land som i verkligheten befinner sig i krig med Förenta staterna deltog i den. Jag förstår inte varför regeringen ryggar tillbaka för att säga att det var olyckligt att demonstrationen fick det förloppet. Det fattades en del i utrikesministerns första svar i denna debatt, och jag hoppas att han återkommer härtill. Jag sade att i fyra punkter — jag räknade upp dem tidigare, och jag har inte tid att göra det nu igen — var oppositionen och regeringen överens om den kritik som de ville rikta mot den amerikanska politiken.

— Jag har inte tid att utveckla den argumentationen vidare.
Herr talman! Det finns anledning att än en gång lägga till rätta de misstag som utrikesministern gör beträffande reaktionen från oppositionen efter Sergels torg-talet. Dagen efter demonstrationen ställde herr Turesson en enkel fråga i andra kammaren till statsministern vari han begärde hans syn på herr Palmes deltagande i denna. Två dagar efteråt ägde radiodebatten rum — alltför kort, tyvärr — mellan statsrådet Palme och mig, varvid jag framför allt tog upp den principiella frågan om det var förenligt med ett statsråds ställning att uppträda på det sätt och göra de uttalanden som han gjorde. På tisdagen ägde debatt om herr Turessons fråga rum här i kammaren — utrikesministern var själv närvarande. Vi ville på detta sätt ge regeringen tillfälle att moderera ärendet, att tona ned det, att ta avstånd från en del av de uttalanden som gjorts. Regeringen valde i stället att helt solidarisera sig med herr Palmes uttalanden. Vår avsikt var sedan att frågan skulle belysas vid dagens utrikesdebatt — det var inte lång tid kvar till den. Men sedan spetsades läget till; det blev — det ligger i sakens natur — mer dramatiskt i och med den amerikanska åtgärden. Vi avfordrades då synpunkter på frågan. Så ligger det till. Låt mig rätta till ett annat missförstånd från utrikesministerns sida. Han säger att USA inte undertecknade Genéve-överenskommelsen och antyder därmed att andra stater gjort detta. Slutförklaringen undertecknades inte av någon enda stat, herr utrikesminister! Det är alltså fel att påstå att Förenta staterna motsatte sig Genéve-överenskommelsen. I polemik mot mig värjde sig utrikesministern mot mitt påstående om ensidiga angrepp mot Förenta staterna och sade i stort sett att vi har inte gjort några partitaganden, vi har inte gjort några uttalanden som inte andra tidigare varit överens om. Jag har inte riktat någon kritik mot regeringen för den officiella politik, som hittills har förts i vietnamfrågan, en politik som alla de demokratiska partierna ställt sig bakom. Men den politiken har fått en ny och förändrad innebörd genom att regeringen solidariserat sig med Sergels torg-talet — och inte bara talet utan även det sätt på vilket talet hölls samt den omgivning och det sällskap i vilket talet framfördes. Det är framför allt mot detta senare som vi reagerat och reagerat starkt. »Herr Bohman har valt att skjuta in sig på ett enskilt statsråd.» Ja, jag har tvingats att göra det. Jag tycker inte om det, jag tycker att det är obehagligt. Alldeles bortsett från att ingen vinner någonting på att göra en person till martyr och alldeles oavsett att det klär herr Palme väldigt litet att vara martyr, så är det inte ett trevligt sätt att debattera — det skall jag gärna medge. Men hur skall man nu bära sig åt? Även vi i oppositionen har ett ansvar, och när ett statsråd som officiell representant för den svenska regeringen uppträder och framför synpunkter, som vi anser står i strid med den utrikespolitik vi varit överens om, då är det helt enkelt vår skyldighet att reagera. Och när vi reagerar, måste tyvärr herr Palmes namn tas in i debatten. Det kan vi inte komma ifrån. Jag vill ansluta mig till utrikesministerns synpunkt på en punkt — och det är en väsentlig punkt — nämligen den att en främmande makt inte skall bestämma vad vi tycker om våra statsråd och hur vi reagerar gentemot våra statsråd. Jag skulle vilja gå så långt att jag säger, att den amerikanska åtgärden att kalla hem sin ambassadör har gjort det svårare för oss att agera än vad fallet annars skulle ha varit. Det kan — om man vill dra våra motiv och bevekelsegrunder i tvivelsmål — tolkas på det sätt som skett på sina håll, nämligen att vi gör detta bara för att ställa oss väl med Amerika. Var och en som tänker sig in i situationen måste vara medveten om att vårt läge är mycket besvärligare nu än det skulle ha varit om Amerika icke hade reagerat på det sätt som skett. Jag citerade Östen Undén och statsministern för en stund sedan. Det gjorde jag därför att jag gör gällande, att det krävs konsekvens i vår utrikespolitik. Jag citerade på den punkten regeringsdeklarationen av i dag, som också ställer höga krav på konsekvens. Då svarade utrikesministern, att de uttalanden som herr Bohman citerade gjordes i ett annat läge och var föranledda av andra förhållanden, och de riktades mot en annan person. Det var därför de fick sin utformning. Jag vill påminna om de — för att använda ett ord som använts rätt ofta i dag — måttlösa beskyllningar som under debatten år 1959 på hösten riktades mot Jarl Hjalmarson. Beskyllningarna var i mycket stor utsträckning felaktiga och överdrivna, och de föranledde en dagslång debatt, där uppfattning stod mot uppfattning. Det finns ingen anledning att nu ta upp den debatten igen — på den punkten tror jag att utrikesministern delar min mening. Men oavsett om beskyllningarna mot Jarl Hjalmarson var riktiga eller inte, måste väl ändå den allmänna grundsyn på hur man skall uppträda i utri kespolitiska frågor i Sverige, som regeringen då gav uttryck för genom statsministern och den dåvarande utrikesministern, ha allmängiltighet och fortfarande ha bärkraft, alldeles oberoende av gentemot vilken man åberopar uttalandena. Och i dessa uttalanden sägs det klart ifrån, att vi inte skall starkt engagera oss på den ena sidan i den politiska striden, att vi inte skall lidelsefullt och konstant ta parti för den ena sidan, »ett starkt engagemang, ensidigt inriktat, är ur en annan synpunkt förenat med olägenheter och risker». —— — »Måttlösa angrepp av inflytelserika politiker mot andra staters politik motverkar den neutralitetspolitik som vi officiellt ansluter oss till.» Den grundsynen är fortfarande fullt bärande och giltig.

Herr talman! Bakgrunden till denna debatt är ju den folkvrede som går över världen mot Förenta staternas utrotningskrig i Vietnam. Man kan försöka att begränsa och stänga in denna folkvrede med olika manipulationer, men man kommer aldrig att lyckas. Alla partier måste nu ta hänsyn till denna opinion. Några gör det med glädje, andra motvilligt. Det är inte länge sedan vi hade utrikesdebatter här i riksdagen när högerns och folkpartiets främsta talesmän inte hade ett ord att säga om kriget i Vietnam. I dag kan de inte längre tiga; nu kräver de måtta och objektivitet. Vi ser hela tiden hur dessa partier försöker föra över debatten till något annat än de verkliga frågorna. Så fort Lyndon B. Johnson rynkar på näsan angriper man den svenska regeringen med kriget i Vietnam som utgångspunkt. Och man har mage att påstå att detta sker av omtanke om neutralitetspolitiken. En morgontidning i Stockholm — borgerlig, det finns ju inga andra — går så långt som att påstå att det skulle stå i strid mot neutraliteten att upp rätta diplomatiska förbindelser med Nordvietnam. Allt som den nuvarande amerikanske presidenten ogillar strider tydligen enligt högerns och folkpartiets uppfattning mot neutralitetspolitiken. Deras inställning är inte endast avslöjande, den är utomordentligt farlig för vårt land. Det är med dessa partier som socialdemokratin efter mötet i utrikesnämnden förklarat sig vara i huvudsak enig i vietnamfrågan. Vill utrikesministern verkligen i dag stå för den förklaringen? Jag vill klart säga ifrån att vi inte kan acceptera allt i regeringens politik i förhållande till kriget i Vietnam. Vi är kritiska mot den på flera punkter. Sverige är alltjämt i flera avseenden ett stöd för den amerikanska upprustningen och krigföringen. Det är inte det förhållandet att en regeringsmedlem sent omsider gått med i en vietnamdemonstration som strider mot neutralitetspolitiken. Det är andra omständigheter som gynnar Förenta staterna, inte dess motståndare. Vårt land är indraget i en rad relationer som objektivt sett innebär ett stöd för Förenta staterna och dess imperialistiska system. Men denna politik är också en följd av konkreta beslut och kan omedelbart förändras.

Och hur är det med den svenska valutapolitiken? Ger inte Sverige i verkligheten krediter till Förenta staternas utrotningskrig i Vietnam? Alla de företeelser jag här räknat upp utgör ett stöd för folkmordet i Vietnam. Kan vi då påstå att vi ens är neutrala? Herr talman! Jag uppskattar herr Palmes tal på Sergels torg. Det fanns också många utmärkta uttalanden i utrikesministerns andra anförande här i dag om FNL och förhållandena i Nordvietnam. Vi har emellertid bara kritik till övers för folkpartiets och högerns agerande. Det finns också uttalanden om Vietnam i regeringsdeklarationen som jag instämmer i. Kravet på amerikanskt bombstopp är grundläggande. Men det måste samtidigt sägas att regeringens krav är otillräckliga. Regeringsdeklarationen ställer inte kravet att USA omedelbart och villkorslöst skall dra bort sina trupper från Vietnam. Varför vill inte regeringen instämma i detta krav, herr utrikesminister? Ni måste ändå inse att det inte finns någon annan lösning på den s.k. vietnamfrågan. Det handlar ju om ett lands frihet och självständighet, och den är inte vunnen förrän de främmande trupperna är borta. Att utrikesministern besvarar denna fråga är desto mera nödvändigt efter herr Wedéns anförande. Förutom alla citaten från en amerikansk presidentkandidat innehöll dennes tal påståendet att regeringen anser en omedelbar, ensidig och villkorslös amerikansk reträtt från Vietnam vara olämplig och oriktig. Stämmer verkligen detta påstående om den ståndpunkt som regeringen har intagit i utrikesnämnden? Jag tror det är mycket värdefulli för den fortsatta debatten att denna fråga blir helt klarlagd.

Herr talman! Jag vill upprepa att beskyllningarna mot Jarl Hjalmarson är lika felaktiga och överdrivna i dag som de var 1959. Jag upprepar också att den allmänna grundsynen på hur vi skall uppträda här hemma i utrikespolitiska frågor, den grundsyn som regeringen gav uttryck för 1959, borde vara gällande också den dag som i dag är. Men den uppfattningen har tydligen inte utrikesministern. Denna grundsyn hindrar oss emellertid inte från att reagera. Vi har rätt att och skall reagera mot missförhållanden utomlands. Frågan är bara hur man gör det, och det är det som debatten i dag gäller. Utrikesministern återgav vidare delar av utrikesnämndens protokoll. Jag har kanske fel, men jag har hittills alltid trott att protokollen är hemliga. är det en ny konstitutionell praxis som utrikesministern nu söker införa, så kanske vi kan få klart besked på den punkten. Yngve Holmberg skulle egentligen svara för sig själv, men det kan han inte göra, eftersom han ännu så länge inte är ledamot av denna kammare. Enligt min minnesbild av vad som förekom på utrikesnämnden satte han in Sergels torg-talet i dess sammanhang med den utveckling på vilken talet utgjorde kulmen. Utrikesministern upprepar fortfarande kritiken mot oss för att vi skulle ha gått ut i debatten först när en av supermakterna — som det så vackert heter — vidtog sin åtgärd. Jag har redan talat om för utrikesministern att detta är en felaktig historieskrivning. Men den omständigheten att Förenta staterna reagerar och visar att man tagit det som händer i vårt land på allvar, kan väl inte få hindra oss från att reagera mot något som vi tycker är felaktigt. Det vore ju fullständigt groteskt om uttryck för oro från en utländsk makt skulle förhindra oss i oppositionen från att framföra kritik mot regeringens företrädare. Något sådant kan väl inte heller vara utrikesministerns åsikt. Jag har kritiserat FNL:s program. Visst innehåller det överdrifter — det ligger väl i sådana programs natur. Men det har helt och hållet samma uppbyggnad som de kommunistiska manifesten i andra delar av världen. Man gör gällande att Förenta staterna är vårt folks och hela mänsklighetens fiende nummer ett. Man vill samla folken i alla världsdelar till kamp mot imperialism, kolonialism och neokolonialism. Man vill eliminera alla USA:s militärbaser i främmande länder och kräver ingrepp mot imperialismens aggressiva förberedelser. En rörelse som har denna målsättning har naturligtvis rätt att skriva in dem i sitt program, om den anser att detta är riktigt. Vad som är fel det är att den svenska regeringens representanter solidariserar sig med en rörelse, som har dessa punkter på sitt program, utan att på något sätt ta avstånd från dem, och samtidigt tar ställning mot Förenta staterna. Det är detta handlingssätt som vi har an

Herr talman! Jag skulle egentligen ha anledning att bli indignerad mot utrikesministern, eftersom han polemiserar mot åsikter som jag inte givit uttryck för och yttranden som jag inte har fällt. Men av någon anledning har jag svårt att bli det, eftersom det nästan syns på honom att han förstår att jag förstår att det är något fel på hans sätt att polemisera. Herr talman! Det tjänar inte mycket till att fortsätta diskussionen om vad som är hänsynslös diktatur eller inte. Jag kan bara konstatera att man måste ställa ganska stora krav på vad som inte är hänsynslöst, om man skall acceptera vad som har förekommit i den nordvietnamesiska regimens och i FNL:s historia. I denna har det naturligtvis förekommit åtskilliga hänsynslösheter. Det är den ensidiga framställningen som jag i detta fall har reagerat mot. Herr talman! Jag har ett behov av att deklarera att jag aldrig i hela denna ledsamma affär velat lägga något särskilt stort ansvar på statsrådet Palme. Jag har velat lägga det övervägande ansvaret på utrikesministern, eftersom det är han som bör bära detta, och det är det ansvaret som vi nu diskuterar. Jag har därför bland annat tillåtit mig att konstatera att utsikterna att verkligen uppnå ett resultat i den förmedlande verksamhet, som utrikesministern så ofta framhållit att vi på svenskt håll har möjlighet att bedriva, naturligtvis måste ha försämrats. Vad skulle på lång sikt kunna betraktas som ett gott resultat i Vietnam? Ja, det är naturligtvis att man kan komma ifrån valet mellan å ena sidan Saigonjuntornas korrumperade diktatur, å andra sidan en utveckling som skulle kunna leda till en annan diktatur. Det väsentliga är att främja utsikterna till en spirande demokrati i Vietnam. Jag delar uppfattningen, herr talman, att det viktiga är att få slut på vietnamkriget, och jag tror att sådana kontakter som jag här nu för tredje gången talar om mellan amerikanarna och FNL kan erbjuda en kompromissmöjlighet som även skulle ge utsikter till en sådan spirande demokrati. Det viktiga är att komma ur kriget. Och då vill jag säga att även om vårt inflytande, vår betydelse, är ringa, så har det ansvar som utrikesministern och hela regeringen bär icke förvaltats på ett riktigt sätt. Jag konstaterar till sist, herr talman, att när det gäller den kamp för vidgad frihet, för medborgerliga rättigheter, för möjligheter att ge uttryck för vad man känner inom sig som nu pågår i Prag — och med sämre utsikter i Warszawa — så har den svenska utrikesministern, fastän han nu talat många gånger, inte haft någonting annat än tystnad.

Vi har väl rätt att reagera.

Men vad jag har fäst mig vid är att ni enligt min mening inte reagerade vid rätt tidpunkt. Det hade varit bättre om ni reagerat lika bestämt innan den amerikanska reaktionen kom. Detta medgav ju även herr Bohman, då han sade att det var besvärande att reagera efter det att den amerikanske ambassadören hade hemkallats. Då måste det väl ändå ligga någonting i vad jag säger att det ur er egen och Sveriges synpunkt hade varit bättre, om ni vid en tidigare tidpunkt hade uppträtt så bestämt som ni gjorde senare. Då hade ni nämligen inte gett intrycket av att det skedde under tryck, som man nu skulle kunna misstänka. Jag vill ytterligare en gång understryka att den svenska regeringen inte solidariserar sig med någon av de stridande parterna på det sättet att vi obetingat ställer oss på den ena sidan. Vi försöker endast ge en objektiv beskrivning av vad som inträffar i Vietnam, och som skall kunna läggas till grund för vår bedömning av hur fred skall kunna uppnås. Uppgifterna som vi stöder oss på är bestyrkta genom våra egna iakttagelser, nämligen att Nordvietnams regering har folket bakom sig. Å andra sidan finns Saigon-regeringen, som herr Wedén i sitt senaste anföran de kritiserade som en korrumperad diktatur.

Herr talman! Utrikesministern gav inte något tillfredsställande svar på min fråga huruvida herr Wedéns påstående var riktigt, att regeringen anser en ensidig och villkorslös amerikansk reträtt från Vietnam i nuvarande läge vara olämplig och oriktig. Att diskutera när ett amerikanskt tillbakadragande kan tänkas ske är ju en helt annan sak. I regeringsanförandet har frågan om den svenska neutralitetspolitiken tagits upp. Det sägs där att Sveriges neutralitet inte är någon åsiktsneutralitet. Det är helt riktigt. Jag har velat vidga denna diskussion och även ta upp frågan om vår handlingsneutralitet. Regeringen kritiserar i ord Förenta staternas krig i Vietnam och det är bra. Men Sverige företar samtidigt en rad handlingar, som i verkligheten är ett stöd för Lyndon B. Johnsons krig. Trots att vissa framsteg har skett i förbindelserna med Demokratiska republiken Vietnam vägrar regering och riksdag alltjämt att erkänna denna stat. På samma egendomliga sätt förhåller sig regeringen också till mer närbelägna stater som Tyska Demokratiska Republiken. Man har länge fruktat vad Bonn skall säga vid ett erkännande. Men, herr utrikesminister, i en tid när Västtysklands förbundskansler vill upprätta en handelsrepresentation i Östberlin och när dess utrikesminister vill erkänna Oder—Neisse-gränsen borde väl Sverige akta sig, så att det inte blir »mer konungsligt än konungen själv». Kan man vänta något initiativ av regeringen när det gäller dessa erkännandefrågor? Vårt parti står — det har vi upprepade gånger deklarerat — helt på regeringens sida när det gäller att slå tillbaka attackerna från högern och folkpartiet. Herr Holmbergs krav att statsråd skall påläggas munkorg är så reaktionärt och oförskämt att det inte behöver kommenteras. Jag förstår herr Hedlunds tvekan att för närvarande inträda i en borgerlig regering. Herr Hedlund vill ju knappast vara med ens i denna debatt, och det kan jag också begripa. Däremot kan jag inte förstå att regeringen skall behöva be om ursäkt därför att ett statsråd går i en demonstration tillsammans med en representant för det tappra folk, vars kamp vi solidariserar oss med. Flera statsråd och riksdagsmän borde i stället delta i vietnamdemonstrationer. Detta tycker vi är en självklar sak på samma sätt som det var självklart att riksdagen skulle hylla Andreas Papan dreou som representant för det grekiska folket. Den s.k. guldkrisen har debatterats mycket i radio, TV och press, men det avgörande har man sagt mycket litet om. Förenta staterna skulle inte ha dessa svåra betalningsproblem, om de inte förde krig i Vietnam. Vårt land får inte hjälpa USA att fortsätta kriget vare sig genom krediter eller genom vissa leveranser. Det står i strid såväl mot neutraliteten som mot våra ideal om fred och nationell självständighet. Mänskligheten står i dag inför två helt avgörande problem: att göra slut på folkmordet i Vietnam, som bedrivs av Förenta staternas regering och dess trupper, och att göra slut på världssvälten, som sammanhänger med de villkor, i vilka många folk så länge hållits kvar av inhemska och utländska förtryckare. Båda dessa problem har att göra med de förtryckta folkens kamp för nationell och social frihet. Det är ställningstagandet i denna kamp som är vattendelaren mellan framstegsvänliga och reaktionära krafter. Striden gäller att bryta imperialismens herravälde. Då jag talar om kamp mot imperialismen är motiveringen att detta system innebär utplundring, erövring och krig. Herr Bohman citerade tidigare FNL:s program och nämnde två punkter, som han ansåg särskilt anmärkningsvärda, nämligen för det första att man uttalar sig för stöd åt nationella och sociala befrielserörelser och för det andra att man kräver kamp mot imperialismen. Jag förstår att högern inte gillar dessa krav; den är anhängare av imperialismen och dess förtryckarpolitik. Men det är falskt när herr Bohman påstår att dessa krav är uttryck för »kommunistiska erövringsplaner», som han uttryckte sig. Jag tror så pass väl om herr Bohman att kanske t.o.m. han, om han levde i Vietnam, skulle vara anhängare av kamp mot den amerikanska imperialismen. Frihet för Viet nams folk kan. nämligen. inte vinnas på något annat sätt. Vid den internationella handelskonferens som pågår i New Delhi lär det cirkulera en: ny: uttolkning av förkortningen UNCTAD, som uttrycker en stämning av pessimism hos u-ländernas representanter. Malisen säger att dessa bokstäver betyder »under no circumstances take any decisions», d. v. s. »under inga omständigheter fatta några beslut». Jag hoppas att en sådan tolkning skall visa sig oberättigad. Meddelandena från konferensen tillåter för tillfället inga definitiva slutsatser. Kanske kan handelsministern här i debatten ge en mera optimistisk värdering av konferensen än den som just nu är vanlig i tidningsspalterna. Oavsett vilka resultaten av handelskonferensen blir, måste Sverige enligt vår uppfattning vidta åtgärder som kan underlätta en ökning av u-ländernas handel och en förbättring av: betalningen för deras produkter. Det borde inte vara omöjligt att uppställa bestämda mål för importen av råvaror och färdigvaror från u-länderna. Vi bör själva, om intet internationellt system omedelbart upprättas, medge tullfrihet för u-ländernas industrivaror. Dessa länders marknadsföring av sina varor i Sverige måste underlättas och hela handelsutbytet stimuleras genom informationsverksamhet. På flera områden framställer vi nu här i Sverige varor som med fördel skulle kunna köpas i dessa länder. Hur länge skall vi t.ex. fortsätta att producera socker till mycket höga kostnader, när rörsocker kan köpas utomlands och arbetskraften bättre behövs till andra uppgifter här i landet? | Herr Wedén uttalade sig i sitt anförande positivt om att avskaffa tullar på olika råvaror som importeras från u-länderna. Men jag måste ställa frågan: Varför talade och röstade då så sent som i höstas folkpartiets representanter här i riksdagen mot den kommu nistiska motionen om att helt avskaffa tullen på kaffe och kakaoprodukter? Antingen måste folkpartiets ståndpunkt ha ändrats mycket hastigt, eller också har man svårt att konsekvent hålla fast vid den. Vad som sägs i regeringsdeklarationen om betydelsen av ökad handel med de socialistiska staterna kan jag helt instämma i. Handeln med dessa är nu onaturligt liten. Jag vet att det finns svårigheter, men man bör också inse hur våra myndigheter och företag själva medverkat till dessa genom att under det kalla krigets dagar anpassa sin handelspolitik till Förenta staternas blockadkrav. Detta skildras utförligt i en doktorsavhandling, på vilken Gunnar Adler-Karlsson i morgon disputerar vid Stockholms universitet. Ett företag som SKF — Svenska kullagerfabriken — följde relativt strikt de amerikanska reglerna och vägrade att ta emot order från Östeuropa. Det är inget tvivel om att blockadpolitiken under denna tid höll den svenska östhandeln nere. Det hördes emellertid inga klagomål från de borgerliga partierna om brott mot neutralitetspolitiken vid det tillfället! Det är utmärkt om det nordiska samarbetet ytterligare kan utvecklas. Vi har i flera debatter här i riksdagen talat för ett ökat samarbete inom Norden på det ekonomiska området. Det måste vara riktigt att slopa alla handelshinder och betrakta Norden som en ekonomisk enhet. Men vi är däremot inte överens om att detta nordiska samarbete skulle betraktas som ett steg mot och ett medel för inträde i västeuropeiska gemenskapen EEC. Där kvarstår alla våra reservationer. Vår linje är densamma som förut, nämligen att de nordiska länderna borde begränsa sig till att söka få ett handelsavtal med EEC och på den vägen lösa dessa handelsproblem. Apropå Norden, så är det ett anmärkningsvärt uttalande som görs i regeringsdeklarationen när man där sä ger: »Sveriges neutralitet har i förening med den utrikespolitik som bedrivs i våra nordiska grannländer, bidragit till att i Nordeuropa skapa ett slags politisk balans — — —». Vi skall självfallet inte lägga oss i utformningen av Norges och Danmarks politik, men jag tror att det just därför skulle vara fel av den svenska regeringen att uttala sig på ett sådant sätt, att det i Norge och Danmark kan uppfattas som ett förord för dessa länders fortsatta engagemang i Atlantpakten. Det skulle vara bra, om regeringen gjorde ett klarläggande uttalande på denna punkt. Från svensk intressesynpunkt anser vi att ett samlat neutralt Norden skulle vara det bästa alternativet. Herr talman! En fri världshandel är ett livsintresse för Sverige, sägs det i regeringsdeklarationen. Man kan instämma i den satsen med reservationen, att u-länderna måste ha rätt att skydda sina industrier. Men om detta är regeringens utgångspunkt, är det då inte på tiden att söka lyfta sig ur den mycket begränsade lösning som den västeuropeiska gemenskapen innebär? Integrationsprocessen är ofrånkomlig, men EEC är en skapelse som motsvarar intressena enbart hos storfinansen i några västeuropeiska stater. Vi måste finna nya former för en bred europeisk samverkan och en bred världsomfattande samverkan för att lösa handelsfrågorna i enlighet med folkets intresse. I regeringsdeklarationen erinras om det ökade intresset för internationella problem i vårt land. Det är emellertid inget speciellt för Sverige. I land efter land ser vi hur framför allt ungdomen blir alltmera vaken för världens orättvisor och vill göra något för att avskaffa dem. Grunden för denna aktivisering är den alltmera tillspetsade motsättningen mellan de utplundrade folkens nationella och sociala befrielsekamp och imperialismens försök att slå ned revolterna och bevara det gamla systemet av exploatering. Denna världs omspännande kamp påverkar som jag redan påpekat även vårt land — vi är med eller mot vår vilja indragna i den. Det är detta som reser vissa problem för neutralitetspolitiken. Man kan ge en formel som regeringens talesman har gjort här, men det löser inte frågorna. Problemet är följande: Det pågår en förbittrad kamp mellan förtryckare och förtryckta, i Vietnam, i Sydafrika, i Rhodesia, i Latinamerika. Sverige tillhör de rika kapitalistiska staterna. Vi är indragna i det imperialistiska systemet, i ett nät av förbindelser. Alla åtgärder blir i verkligheten ståndpunktstaganden. Om Sverige fortsätter med vissa bestämda förbindelser inom det kapitalistiska blocket, är det att ta ståndpunkt. Om Sverige ger direkt stöd åt de nationella och sociala befrielserörelserna, är det att ta ståndpunkt. Hur skall riktiga och nödvändiga ståndpunktstaganden förenas med neutralitetspolitiken? Denna fråga är inte utredd i regeringsdeklarationen. Man kan kanske invända att det inte går att hitta en generell lösning, att man måste manövrera sig fram genom problemkomplexen ett och ett. Målsättningen måste väl för ett land med Sveriges sociala struktur och politiska ideal vara att stödja befrielserörelserna i deras kamp för nationell och social frihet. Detta bör gå att förena med en form av neutralitetspolitik, men kanske en mera aktiv neutralitet än som tidigare förekommit. Exemplen i samband med Förenta staternas krig mot Vietnam visar problematiken. Men detta är bara ett fall av många som kommer att bli aktuella under de närmaste åren. Det sannolika är att Förenta staterna kommer att vara den agerande parten på den imperialistiska sidan i dessa fall, de må nu inträffa i Sydamerika eller annorstädes. Och då blir det hela tiden en bedömningsfråga vilka former av handel m.m. som kan anses förenliga med en sådan neutralitetspolitik. Jag nämnde i ett ti digare inlägg mycket kort några fall som gäller de svenska förbindelserna med USA och därmed vietnamkriget. Jag tror att det är av intresse att gå litet mera utförligt in på dem. Svensk flygmotor i Trollhättan har levererat vissa delar till en flygmotor tillverkad av en firma i USA. Det sägs att denna motor används i civila flygplan och att de svenska leveranserna således skulle vara av civil karaktär. Men självklart är att dessa leveranser utökar den amerikanska flygindustrins kapacitet och således underlättar upprustningen för detta krigförande land. Är sådana försäljningar förenliga med neutralitetspolitiken? Svenska entreprenad AB, Sentab, svarar i samarbete med en italiensk firma för ett stort vägprojekt i Thailand. Såväl i amerikansk som i svensk press har det sagts att dessa vägbyggen ingår i en stor strategisk amerikansk plan för att göra Thailand till en militärbas. Är sådan svensk verksamhet förenlig med neutralitetspolitiken? Sverige har köpt ett robotsystem — det s.k. Falconsystemet — från USA. Detta har förbättrats på svenska direktiv och US Air Force får utan särskilda ekonomiska förpliktelser fritt disponera dessa förbättringar. Det handlar om en jaktrobot avsedd för insats från flygplan mot andra flygplan under: luftstrid, och det påstås att strider av den typen förekommit endast i ringa omfattning i Vietnam. Klart är emellertid att dessa förbättringar utgör ett stöd för den amerikanska upprustningen. Är dessa affärer förenliga med neutralitetspolitiken? En rad svenska forskare i: statliga institutioner har under de senaste åren mottagit forskningsanslag från den amerikanska flottan, flygvapnet och armén utan att regeringens tillstånd begärts. Enligt uppgifter av National Science Foundation har det amerikanska försvarsdepartementets anslag till Sverige följande omfattning: 1964 743 000 dol lar, 1966 454 000 dollar och 1967 672 000 dollar. De totala amerikanska anslagen till svenska forskare under dessa år är emellertid ävsevärt större. Direktiven för denna forskning, sådana de angivits i den amerikanska kongressens protokoll, säger att »forskning och experimentell utveckling som bedrivs av utländska forskare kan stödjas av försvarsdepartementets organ endast när det är fastställt att detta innebär ett klart viktigt tillmötesgående av Förenta staternas försvarsbehov ... ». I debatten om denna fråga har sagts att det handlar om grundforskning och att resultaten så småningom publiceras. Det är emellertid ingen tvekan om att villkoret för forskningsanslag från amerikansk sida är att projekten är till nytta för USA:s militära behov. är de förhållanden som jag här relaterat förenliga med neutralitetspolitik? Förenta staterna lider av en besvärlig betalningskris. Det finns naturligtvis olika meningar om orsaken härtill. I en artikel i London Times häromdagen skriver emellertid dess Washingtonkorrespondent: »Vad som inte kan bestridas är den kostnad kriget i Vietnam utgör för den amerikanska betalningsbalansen. Denna belastning på de amerikanska monetära reserverna har spelats ner och undervärderas alltjämt. Sanningen är att de ökade kostnaderna för försvaret i utländska valutor förra året åt upp: alla ansträngningar att likvidera betalningsunderskottet.» Artikeln fortsätter: »Faktum kvarstår att Förenta staterna inte skulle behöva ha bekymmer med sin betalningsbalans om det inte kämpade i Vietnam.» Vad gör Sverige? Jag har förgäves försökt få reda på utvecklingen av riksbankens 'dollarreserv. Sådana uppgifter från riksdagens bank meddelas inte riksdagens upplysningstjänst. Det skulle emellertid vara värdefullt, om någon som sitter inne med dessa informationer. kunde ge en upplysning om i varje fall tendensen i utvecklingen, så att vi kan få veta huruvida Sverige ger USA växande krediter genom sitt dollarinnehav. En sak vet vi, nämligen att riksbanken har en överenskommelse med Federal Reserve Bank of New York om ömsesidiga kreditmöjligheter i form av s.k. swaptransaktioner. Dessa har utökats från 100 miljoner till 200 miljoner dollar under förra året. Är avsikten att de överläggningar, som nästa vecka skall äga rum här i Stockholm med bl.a. amerikanskt deltagande, skall leda till nya krediter för USA? är vår valutapolitik alltså förenlig med neutralitetspolitiken? Herr talman! Det är många frågor och många problem. Vi kommer emellertid inte förbi dem om vi vill göra en realistisk prövning av de aktuella förutsättningar under vilka svensk neutralitetspolitik skall föras. För vår del vill vi ha en konsekvent alliansfri utrikespolitik, vägledd av demokratiska och socialistiska värderingar.

Herr talman! Det är helt naturligt att en debatt som denna i stor utsträckning kretsar kring vietnamfrågan, och jag skall också ta upp den till granskning. Därvid kommer det att bli tillfälle för herr Bohman och herr Wedén att utnyttja den replikrätt som de inte hade efter utrikesministerns senaste anförande. Innan jag kommer in på vietnamfrågan vill jag emellertid säga ett par saker om regeringsdeklarationen i stort. Vi har i denna deklaration fått en utförlig och klarläggande redogörelse för hur regeringen ser på ett grundläggande element i den svenska utrikespolitiken, nämligen neutraliteten. Det måste hälsas med tillfredsställelse, eftersom man den senaste tiden diskuterat Sveriges handlande i viktiga internationella frågor. På en del håll har man ju ifrågasatt, om ett aktivt engagemang i internationella konfliktfrågor är förenligt med vår neutralitet. Det är riktigt att de politiska partierna i Sveriges riksdag får tillfälle att ge till känna var de står i fråga om vår neutralitetspolitik. Vår aktiva neutralitetspolitik speglas ju av vårt medlemskap i FN och våra insatser där och inom FN-familjen i övrigt. Det skulle vara frestande att ta upp en hel rad av de frågor som är aktuella därvidlag, men jag skall underlåta att göra det. Jag skall bara säga ett par ord om den stora världshandelskonferens som pågår i New Delhi, den s.k. UNCTAD-konferensen. I denna konferens har de svenska insatserna rönt en positiv uppmärksamhet. Men tyvärr kan man inte, herr talman, teckna någon nämnvärt ljus bild av den pågående konferensen i New Delhi, den konferens som u-länderna hade fäst så stora förhoppningar vid. Generalsekreteraren i konferensen har nu sagt att man står på randen av ett misslyckande. De rapporter som kommit därifrån visar att det råder stor besvikelse bland representanterna för u-länderna över industriländernas brist på vilja att göra någonting. Ett glädjande undantag är de nordiska ländernas positiva insatser, positiva ställningstaganden och konkreta förslag, vilka hälsats med tillfredsställelse i pressen. Och vi kunde läsa hur vår handelsministers anförande vid konferensens öppnande mottogs; det fick ett utomordentligt gensvar bland u-landsdelegaterna. Men det är ju väldigt litet som vårt land i detta sammanhang kan göra. Det är de stora industristaterna som har det verkliga ansvaret för framgång och för misslyckanden. Stormakterna har ju tyvärr fullt upp med egna bekymmer just nu — detta gäller inte minst Förenta staterna som på grund av sina engagemang i Vietnam inte anser sig ha möjlighet att tillmötesgå ens de mest blygsamma kraven från u-länderna. Det är naturligtvis mycket svårt för u-länderna att förstå detta. Nu bör man kanske inte misströsta; UNCTAD-konferensen kan trots allt innebära en början till ett nytt skede i världshandeln. Under alla omständigheter utgör den grunden för fortsatta förhandlingar. Det är mycket möjligt att själva organisationen av en sådan jättekonferens är felaktig, och det finns anledning att diskutera formerna för de framtida <:handelskonferenserna. Själva arbetet måste få en sådan form, att det kan leda till bättre resultat. Den aktivitet som vi utvecklar i Förenta Nationerna och Förenta Nationernas organ är ett direkt led i vår strävan att uppnå fred och stabilitet i världen. I detta avseende spelar den internationella handeln en viktig roll; ökad handel mellan länderna främjar fredsarbetet och utvecklingen i alla länder. Det är därför man med tillfredsställelse läser regeringsdeklarationens rapport om den nyorientering som ägt rum när det gäller handeln med öststaterna. Det är också intressant att notera den nyorientering av den ekonomiska politiken, som pågår i de kommuniststyrda länderna. De tendenser till decentralisering och ändrad syn på ekonomi och handel som nu iakttas i dessa länder måste innebära, att man är på väg bort från den stelbenta byråkrati och den brist på kostnadsanalys och marknadsanpassning som så länge rått. Dessa inslag var tidigare försvårande för handelsutbytet, men nu gäller det också att anpassa sig till de nya chanser som denna utveckling kan innebära. Vår handel med öststaterna är försvinnande liten. På vissa områden är den dock i stark ökning. Det var därför jag menade att regeringsdeklarationen skall hälsas med tillfredsställelse; man ställer där i utsikt en förstärk-: ning av vår handelsrepresentation i öststaterna samtidigt som man förklarar sig vilja föreslå en mer medveten satsning på tekniskt, ekonomiskt och vetenskapligt samarbete med östländerna. På detta område har ju Italien och Frankrike redan hunnit före oss, och nu är det av största betydelse att vi inte kommer på efterkälken där. Herr talman! En diskussion om utrikespolitikens innehåll och Sveriges ställningstagande i de aktuella, internationella frågorna är önskvärd av flera skäl. En levande demokrati som vår kräver ju ett aktivt engagemang och ett aktivt deltagande av medborgarna i allmänhet på alla samhällslivets områden. Detta gäller naturligtvis såväl utvecklingen inom vårt lands gränser, dvs. inrikespolitiska frågor, som frågor av internationell karaktär. Det är ett sådant engagemang från gemene mans sida som är en förutsättning för en djup förankring och uppslutning kring en viss politik. Vi kan säkert vara ense om att den svenska utrikespolitiken har en djup förankring hos det svenska folket. Jag anser det helt riktigt, som har sagts i regeringsdeklarationen, att vår neutralitet inte är någon åsiktsneutralitet. Ett grundläggande element i vår utrikespolitik är ett aktivt arbete för fred och för alla folks självbestämmanderätt. Ambitionen att försvara demokratin har varit central för vårt engagemang i internationella sammanhang. Närhelst och varhelst demokratin trampats ned har vi i olika former framfört våra protester, och det är just detta vårt handlande som har skänkt tilltro till den svenska neutralitetspolitiken i praktiskt taget hela världen. Jag erinrar om att när de demokratiska krafterna undertrycktes i Tyskland, Italien och Spanien på 1930-talet, så tvekade vi inte i vårt land ett ögonblick att uttala protester och ge vår mening till känna. Det var aldrig tal om någon åsiktsneutralitet. På samma sätt gav vi uttryck för vår bestörtning då demokratin sattes ur spel i Tjeckoslovakien i slutet av 1940-talet, och när den ryska interventionen i Ungern ägde rum . : föranledde den mycket skarpa protester från svensk sida. Dessa aktio ner gjordes under mycket stor enighet, och det förekom sannerligen ingen åsiktsneutralitet vid dessa tillfällen. Mot det mänskliga förtrycket i södra Afrika har vår regering och regeringens representanter såväl här hemma som i internationella organ uttalat mycket skarp kritik. Under den senaste tiden har den grekiska militärregimens brutala undertryckande av demokratin varit föremål för kritik från den svenska regeringen. Denna kritik har en stark förankring i den svenska opinionen. Vi visar alltså ingen åsiktsneutralitet. Det är precis samma sak, herr talman, med vietnamkonflikten. Kriget i Vietnam har undan för undan utvidgats, och de militära insatserna har blivit allt större. Den amerikanska upptrappningen av kriget till att omfatta bombningar av Nordvietnam var ett skrämmande uttryck för denna utvidgning av konflikten. Under upptrappningen har ansträngningarna att hejda kriget och få till stånd förhandlingar mellan de stridande parterna intensifierats. Att alla dessa ansträngningar hittills varit fåfänga har inte hindrat att de förts fram med ökad styrka. Det finns anledning att här påpeka och bringa i erinran de energiska försök som Förenta Nationernas generalsekreterare U Thant har gjort för att få till stånd förhandlingar, trots att vietnamkonflikten inte står eller har stått på FN:s dagordning. Jämsides med upptrappningen av kriget har också kritiken mot den amerikanska politiken i Vietnam stegrats i såväl USA som i Förenta Nationerna och runt om i världen för övrigt. Det första primärvalet i Amerikas presidentval gav oss en föreställning om vilken omfattning kritiken mot politiken i Vietnam har fått inom USA. All denna kritik, allt detta fördömande syftar ju bara till en enda sak, nämligen att få till stånd fred. Inom FN kunde man vid generalförsamlingen i höstas — som jag hade till fälle att delta i — bevittna hur en övervägande majoritet av de närvarande medlemstaternas representanter tog upp vietnamfrågan. Av de 109 talarna, som yttrade sig i generaldebatten, berörde cirka 100 dessa problem. Den centrala punkten i debatten var kravet på ett amerikanskt bombstopp i Nordvietnam som ett första steg mot en nedtrappning av konflikten. Inte mindre än 44 talare vädjade i olika ordalag till den amerikanska statsledningen att pröva denna åtgärd. Även kritiken inom FN har alltså skärpts i takt med upptrappningen av krigsaktiviteten i Vietnam. Förenta Nationernas generalsekreterare gjorde för en tid sedan en rundresa, under vilken han diskuterade vietnamsituationen med regeringsledare i New Delhi, Moskva, London, Paris, Washington och Hanoi. Han summerade sina intryck från denna resa i ett uttalande den 24 februari, ett uttalande som tyvärr i alltför ringa utsträckning har återgivits i svensk press och i svenska massmedia. Han säger där — nu citerar jag honom så att inte det skall bli en sådan sammanblandning mellan U Thant och mig som det blev mellan herr Wedén och Robert Kennedy. U Thant säger alltså: »Tiden är kommen för ett bombstopp.

Jag är ännu mer övertygad om att om detta steg togs, skulle meningsfulla samtal kunna inledas mycket tidigare än man allmänt tror. Kanske det bara skulle dröja några dagar.» Dessa uttalanden av U Thant som i alltför ringa utsträckning återgivits i pressen manar oss till eftertanke. Det finns anledning att kraftigt understryka vad U Thant sagt och visa att bakom hans önskan står praktiskt taget hela världen. Den svenska regeringen uttalade, med stöd av en mycket stark opinion, tidigt sitt fulla stöd för de förslag som redan 1966 lades fram av U Thant. Som en naturlig följd av detta har den svenska kritiken av den amerikanska politiken stegrats i takt med upptrappningen av kriget, och detta har skett med en fortsatt stark förankring i vårt folks opinion. Det är ingen isolerad företeelse som jag tidigare antytt, utan i praktiskt taget hela den fria världen skärps tonen mot USA. Debatten om vietnamproblemet har under denna tid varit mycket livlig inom snart sagt hela det svenska organisationslivet. Press, radio och TV har också speglat det djupgående engagemanget i denna fråga. Vårt parti anser det vara helt naturligt — ja, partiet betraktar det som en styrka — att politikerna engagerar sig i denna väsentliga debatt och personligen ger uttryck för konkreta ställningstaganden. Detta gäller självfallet även politiker som blivit statsråd. Vid de senaste årens förstamajdemonstrationer och vid andra opinionsyttringar har det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen givit uttryck för denna uppfattning, och hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen sluter enigt upp bakom regeringens hållning i vietnamfrågan. När regeringen och dess ledamöter här talar i vietnamfrågan och ger uttryck för sin inställning sker detta på hela vår riksdagsgrupps vägnar. Herr talman! Innan jag slutar vill jag säga några ord om herr Wedéns och herr Bohmans anföranden. Herr We déns anförande var typiskt folkpartistiskt med allt tal om »å ena sidan» och »å den andra». Han citerade med förkärlek Robert Kennedys bok och påpekade att det var väsentligt att återerövra historien, så att man fick ett väl underbyggt omdöme, och det kunde man inte begära av de ungdomar som lidelsefullt engagerar sig i denna fråga. Han rekommenderade alla att tänka igenom vad som varit för att få ett väl underbyggt omdöme, och han hävdade att vår kritik och hållning varit ensidig och att det rörde sig om en målning i svart-vitt som ledde vilse. Enligt hans uppfattning borde målsättningen vara att få till stånd en fredlig utveckling, men han gjorde gällande att den aktivitet som utvecklats i Sverige skulle ha inneburit att utvecklingen mot fred gått om intet. Som stöd för vad som hänt påpekade han också att USA hade gjort så mycket för Europa under årens lopp. Härtill vill jag bara säga att ingen förnekar vad Amerika gjort och gör, men detta rättfärdigar inte och kan aldrig tas till intäkt för vad som nu sker i Vietnam. Önskar man, herr talman, en fredlig utveckling och säger man sig stå bakom regeringens krav på ett omedelbart bombstopp, förstår jag inte herr Wedéns tal. Det är ju Förenta staterna som skall förmås att upphöra med bombningen av Nordvietnam. Så länge det inte skett blir det inga förhandlingar och inget skeende mot en fredlig utveckling. Vill inte herr Wedén att USA skall veta om den starka opinion som råder i vårt land och på andra håll? Vill herr Wedén inte att vi skall försöka påverka amerikanarna att upphöra med bombningarna? Jag vill rikta en maning till folkpartiledaren att entydigt och lika helhjärtat som herr Hedlund ställa sig bakom U Thants vädjan om ett omedelbart och villkorslöst upphörande av bombningarna och övriga mot Nordvietnam riktade krigshandlingar. Det är ju det som är det konkreta problemet i det sydostasiatiska komplex som vi i dag skall ta ställning till. Sedan vill jag också säga några ord till herr Bohman. Efter att ha upplevt herr Holmbergs insatser vid utrikesnämndens sammanträde efter att nere i Malmö ha erbjudit herr Palme en byråchefstjänst ter sig herr Bohmans anförande i dag mycket besynnerligt. Först och främst reagerar jag mot den oförskämda antydan som fanns i anförandet, att regeringen med tyst gillande skulle se på de obehagliga demonstrationer som förekommit med äggkastning och flaggskändning. Jag reagerar starkt mot sådana oförskämda antydningar! Vad ville herr Bohman egentligen säga med sitt anförande i vietnamfrågan? Det gick som en röd tråd genom anförandet ett påstående att regeringen och regeringspartiet av kortsiktiga, valtaktiska motiv hänsynslöst tagit monopol på vietnamfrågan. Mot slutet av anförandet medgav herr Bohman dock att herr Palme besitter en äkta lidelse och stort patos. Han sade också att vi har rätt att vara kritiska, men kritiken skall ta sig uttryck i vedertagna former. Herr Bohman ville tydligen att vi skulle göra en hemställan av ungefär samma slag som ett utskottsutlåtande. Men grundförutsättningen för att kunna uppta fredsförhandlingar är ju att bombningarna upphör — och det är givet att kritiken påverkas av de faktiska omständigheterna och tar sig fränare uttryck allteftersom kriget utvecklar sig. Vidare vill jag fråga, om det verkligen är något att ondgöra sig över att statsrådet Palme gick med i ett demonstrationståg i vilket även en vietnamesisk diplomat deltog. Vi vet i dag egentligen inte var högerpartiet står i vietnamfrågan. Kanske vet högern inte själv vad man skall tycka. Å ena sidan skall man ta hänsyn till vad USA tycker, och å andra sidan är det uppenbart att det i Sveriges riksdag inte längre går att solidarisera sig med den amerikanska krigspolitiken i Vietnam. Herr Bohman glömmer alldeles för lätt vad som dagligen sker i Nordoch Sydvietnam. Han glömmer att befrielsefronten för stora delar av Vietnams folk representerar social rättvisa och innebär förhoppningar om en bättre framtid — vilket kanske inte är någonting som man kan acceptera inom högerpartiet. De amerikanska bombningarna och krigshandlingarna mot Nordvietnam måste upphöra för att skapa en grund för förhandlingar, vilka i sin tur är den enda lösningen på vietnamkonflikten. Och vi som kräver bombstopp och förhandlingar gör det av ett enda skäl: att få fred i Vietnam. Det är vårt syfte. Påståendet att vårt engagemang i vietnamfrågan skulle vara betingat av kortsiktiga, valtaktiska spekulationer är milt sagt en oförskämdhet!

Herr talman! Om någon rubricerar min antydan, att andra bevekelsegrunder än att åstadkomma fred i Vietnam ligger bakom den nya regeringspolitiken, såsom oförskämd, så må det vara vederbörandes ensak. Jag tycker personligen att det är beklagligt att det har gått så långt att man skall behöva rikta beskyllningar av detta slag mot det stora svenska regeringspartiet. Det finns nämligen ingen annan förklaring till det sätt på vilket socialdemokraterna har handlat i detta sammanhang. Det finns ingen annan förklaring till den annonskampanj som har satts i gång i socialdemokratisk press, där man för sina egna syften försöker monopolisera det engagemang som hela svenska folket känner inför den tragiska vietnamkonflikten. Att man bär sig åt på detta sätt är verkligen beklagligt. Om man vill rikta en vädjan till Förenta staterna och till de krigförande parterna i Vietnam, som skulle kunna leda till att opinionen påverkades och förhandlingar i realiteten kom till stånd, skall man inte klä denna vädjan i de ord som man valde i det sammanhang jag nu tänker på. Då skall man inte vid en demonstration uppträda på detta sätt, inte vid sidan av en ambassadör för den ena av de krigförande parterna, och man skall inte använda de ensidigt förolämpande uttryckssätt som man har valt i detta sammanhang. Det finns ingen annan förklaring till den aktivitet som har bedrivits än att man . vill fånga upp en viss opinion. Bakom detta ligger alltså ett inrikespolitiskt intresse. Herr Bengtsson i Varberg förklarade att man inte vet var högerpartiet står i denna fråga. Jag vet inte, om herr Bengtsson åhörde mitt första anförande, där jag klart deklarerade vår uppfattning i den tragiska konflikt vi nu diskuterar. Vid den senaste utrikespolitiska debatten i denna kammare avgav jag en klar deklaration om var jag personligen och högerpartiet står i denna fråga. Det finns i dag icke någon skillnad mellan den politik i vietnamfrågan, som vi i mitt parti och som man i de andra demokratiska oppositionspartierna hävdar å ena sidan och socialdemokraternas officiella politik å andra sidan. Däremot solidariserar vi oss inte med den nya politik, som kommit till uttryck i uppträdandet och talet vid Sergels torg. Om något är oförsynt, är det antydningen att vi inte skulle ha den mening som jag framfört i denna debatt och i andra sammanhang. För att på nytt förtydliga vad jag i andra sammanhang framhållit vill jag deklarera, att vi i stort sett ansluter oss till de åtgärder, som FN:s generalsekreterare U Thant föreslagit och verkat för.
Herr talman! Jag vidhåller fortfarande att herr Bohmans påstående att vårt parti skulle utnyttja vietnamkonflikten i kortsiktigt valtaktiskt syfte är en oförskämdhet. Herr Bohman talar om en ny regeringspolitik i vietnamfrågan. Jag försökte i mitt anförande beskriva utvecklingen i vårt land, i FN och i hela världen i övrigt, där man i takt med upptrappningen av kriget i Vietnam skärper sin kritik och klär denna i allt hårdare ordalag. Det är vad som även skett i vårt land. Vi har ingen annan vietnampolitik än den som är angiven i regeringsdeklarationen. Statsrådet Palme kommer själv att för herr Bohman redogöra för sitt tal på Sergels torg, och jag skall inte föregripa honom, eftersom han bäst själv kan berätta om detta. Men jag vidhåller att vår politik i vietnamfrågan står väl i överensstämmelse med den som U Thant vill att vi skall föra. U Thant har liksom även medlemsstaterna i FN skärpt sin ton mot USA. Meningen är väl ändå, herr Bohman, att vi skall förmå USA att upphöra med bombningen i Vietnam?